Fru talman! Inger Jarl Beck har frågat mig om jag avser att se över frivilligförordningen för att bättre tillgodose Försvarsmaktens och samhällets behov. För närvarande bereds inom Regeringskansliet ett kommittédirektiv gällande frivillig försvarsverksamhet. Min inriktning är att en särskild utredare ska arbeta fram förslag om den frivilliga försvarsverksamhetens framtida inriktning och uppgifter inom totalförsvaret och samhällets krisberedskap. I uppdraget bör även ingå en översyn av stödsystemet till frivilliga försvarsorganisationer. Utredaren kommer i så fall att föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som behöver genomföras till följd av sina förslag. Det enkla svaret på Inger Jarl Becks interpellation är därmed ja.

Fru talman! Tack försvarsministern för svaret. Tyvärr är jag lite besviken över svaret som jag har fått. Ministern säger att det i Regeringskansliet bereds ett kommittédirektiv gällande frivillig försvarsverksamhet och att ministern har för avsikt att tillsätta en särskild utredare. Det finns redan tre frivilligutredningar. Det är Utredningen om frivillig medverkan i totalförsvaret , om frivilligverksamhet för totalförsvaret från 1992. Där finns också Frivilligutredningen, Totalförsvaret och frivilligorganisationerna - uppdrag, stöd och ersättning , från 1997. Den senaste utredningen är från Frivilligorganisationsutredningen, Frivilligheten och samhällsberedskapen från 2001. Min uppfattning är att några ytterligare behov av en utredning inte finns. Det är alldeles tillräckligt med de tre nämnda utredningarna. Det stora behovet i dag för frivilligorganisationerna är en moderniserad förordning och ett moderniserat organisationsstöd anpassade till dagens situation. Arbetet med detta måste komma i gång snarast. Med en ny utredning kommer det att ta ytterligare några år innan en förändring kommer till stånd. Detta kommer att påverka frivilligorganisationernas utveckling genom att de får vänta. Det finns alltså inget behov av en ny utredning, utan det behov som finns är av en ny förordning och en ny modell för utbetalning av organisationsstödet. Har ministern tagit del av de tre nämnda utredningarna? När i tid kan frivilligorganisationerna förvänta sig att få en ny förordning och en ny modell för utbetalning av organisationsstödet?
Fru talman! Jag tror att den som tar del av protokollet kommer att se att det Inger Jarl Beck här sade inte riktigt går ihop. Först sade hon att det kommer att ta flera år innan förändringar kommer på plats, och sedan frågar hon när de i tid kan komma på plats. Det går så klart inte ihop. Det enkla svaret är att Inger Jarl Beck inte vet det eftersom hon inte har tillgång till de tidsplaner vi kommer att jobba med. Det finns några olika skäl som talar för att vi behöver se över frågorna igen. Det första är den pågående omvandlingen från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Det andra är att de internationella insatserna är i växande. Den här regeringen har ambitionen att fördubbla Sveriges förmåga till internationella insatser. Det tredje är samhällets krisberedskap och det breddade kompetensbehov som kan finnas vid en breddad hotbild. Den här regeringen är redan i färd med att inrätta en ny krishanteringsfunktion i Regeringskansliet, men vi har också aviserat att vi under våren kommer att lägga fram en proposition om en ny krismyndighet. Här hamnar vi i den intressanta situationen att jag delar till en viss del den syn som Inger ger uttryck för, det vill säga att frivilligverksamheten är viktig och att dagens situation hindrar förnyelse. Vi har nog till viss del identifierat också samma problem, vilket jag tror framgick av mitt tidigare svar. Därmed är vi framme vid behovet av en översyn. Grunden är att Försvarsmaktens verksamhet har förändrats och håller på att förändras än mer fullt ut från ett invasionsförsvar till insatsförsvar. Då är det naturligt att den frivilliga försvarsverksamheten förändras i samma riktning. Det är också viktigt att i en tid då försvarsanslagen minskar - jag vill betona mer från Ingers parti än från mitt parti och regeringen - är det dessutom nödvändigt att hushålla med statens resurser. Det är också viktigt att i likhet med försvarets verksamhet i stort finns det behov av att se över de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet. De frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet måste anpassas till samhällets behov, och myndigheternas uppdrag till de frivilliga försvarsorganisationerna måste därför också fortsätta att utvecklas. Regeringen har tidigare slagit fast att det behöver göras återkommande översyner av vilka frivilliga försvarsorganisationer som ska få del av det statliga stödet. En översyn bör därför göras om det nuvarande finansieringssystemet är ändamålsenligt, om uppdelningen i organisationsstöd och uppdragsmedel bör behållas och om Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten, som vi i det senare fallet vet kommer att förändras, ska fortsatt svara för prövning och utbetalning av stödet till de frivilliga organisationerna. För det första: När det gäller det militära försvaret bör insatsorganisationens behov och arbetet med internationella insatser vara dimensionerade även för frivilligverksamheten. Här har vi mellan våra partier delvis olika syn. För det andra: För det civila försvaret och vid hantering av allvarliga kriser i samhället finns behov av förstärkningsresurser hos såväl statliga myndigheter och bolag som kommuner och landsting. Med detta som bakgrund landar regeringen - det är mitt förslag - på att vi behöver göra en ny översyn. Då hamnar vi i det intressanta läget att interpellanten tydligen instämmer i hela analysen men tycker att vi ska blicka bakåt i stället för framåt. Vi ser behov av att ta fram nya underlag och kommer därmed att gå vidare med en särskild utredare.
Fru talman! Försvarsministern säger att man ska tillsätta en ny utredning och vill inte svara på frågan vid vilken tid det är tänkt att utredaren ska vara klar. Det är självklart att vi måste göra en översyn, eftersom det här behöver moderniseras. Jag skulle vilja föreslå ministern en annan ordning, i stället för en utredare. När det gäller en ny förordning och en ny modell för organisationsstöd krävs det inte någon formell utredning. Vad gäller förordningen finns det redan förslag. Bland annat har Krisberedskapsmyndigheten lämnat ett sådant förslag. Det finns kunskaper för försvarsministern att inhämta hos Försvarsmakten, som också vet vilka ändringar som krävs och behöver göras. En modell för organisationsstöd kräver lite mer jobb. Detta uppdrag kan med fördel lämnas till Statskontoret, som har stor kompetens i detta. Med den hantering som jag föreslår ministern kan frivilligorganisationerna på ett mycket kortare och snabbare sätt få sina problem åtgärdade och möjlighet till tidigare utveckling i sina organisationer. Med en utredning får frivilligorganisationerna, enligt min uppfattning, vänta onödigt lång tid. Det här är en viktig fråga. Det är viktigt för att frivilligorganisationerna ska kunna komma i gång snabbt och kunna göra en god insats.
Fru talman! Tidsplanen följer med direktiven, och vi har ännu inte presenterat dem. Socialdemokraterna hade möjlighet att fram till för ett år sedan följa Inger Jarl Becks modell men valde uppenbarligen att avstå. Om väntan var problemet kunde man ha agerat redan då. Det är intressant att höra. Jag tackar för alla vänliga råd om hur den här regeringen ska hantera sakfrågan, men jag har redan berättat hur det kommer att ske. Det kommer att bli en särskild utredare som tittar på detta. Efter den senaste propositionen i detta ämne 2001 har en rad viktiga steg tagits både i fråga om Försvarsmaktens verksamhet och i fråga om samhällets beredskap mot sårbarhet. Det finns också anledning att värdera hur verksamheten har utvecklats under de senare åren - det är dock sex år sedan 2001 - mot bakgrund av de förändringsbehov som jag tidigare påtalade. På en övergripande nivå finns det anledning att formulera vilken verksamhet som vi har behov av i framtiden i ett försvarsperspektiv och som staten därför bör ge stöd till. Konkret handlar det inte minst om hur statens stöd bör utformas för att åstadkomma en så rationell och kostnadseffektiv verksamhet som möjligt för de pengar som staten bidrar med. En översyn bör också omfatta hela frivilligverksamheten och inte bara de delar som i dag är förordningsreglerade. Det är alltså ett betydligt större område än det som Inger Jarl Becks interpellation avsåg att täcka. Vi menar att det finns anledning att täcka helheten. De frivilliga försvarsorganisationerna rekryterar, informerar och utbildar frivilliga för beredskaps och insatsorganisationen. De bidrar också till vidareutbildning av personal inom totalförsvaret. De är i dag 19 till antalet. De ideella föreningarna gör att varken interpellanten, jag, Försvarsmakten eller Krisberedskapsmyndigheten har möjlighet eller vilja att besluta om vilka frivilliga försvarsorganisationer som ska finnas. Det regeringen dock kan styra är tilldelningen av medel för organisationsstöd och för utbildningsverksamhet. Det ankommer på Försvarsmakten och, som det nu är, Krisberedskapsmyndigheten att fördela organisationsstödet enligt den modell som de tillsammans har tagit fram. Man kan ställa sig frågan om det är rimligt att staten ska stödja så många olika organisationer med tillhörande kanslier, samtidigt som vi ser ett begränsat utbildningsbehov och ibland också en likartad verksamhet. Det har - jag tror att det finns i bakgrunden till Inger Jarl Becks interpellation - förts diskussioner och resonemang om samgående mellan vissa organisationer, men de har skrinlagts delvis därför att det saknas incitament för sådana samgåenden. Den modell som nu finns innebär att organisationer som går samman förlorar organisationsstöd, och då finns det kanske inga incitament för organisationerna att rationalisera verksamheten genom sammanslagning. Här finns nog en del problem i dag inom ramen för en verksamhet som i stort verkligen är uppskattad. Det sammantaget gör att det finns anledning att gå vidare med att titta på dessa frågor. Det är intressant att Inger Jarl Beck inte ägnar sig åt att välkomna att vi nu tar tag i frågorna, som den tidigare regeringen uppenbarligen inte gjorde, men som man borde ha gjort, utan hon vill i stället prata om hur regeringen hanterar sina beredningsprocesser. Det är möjligen en något udda ingång i debatten. Beskedet är ändå tydligt från oss, att vi kommer att vilja tillkalla en särskild utredare som ska ta fram förslag på det här området.
Fru talman! Om ministern tycker att det är en udda ingång får det stå för honom. Jag menar att det är viktigt att det här kommer till stånd väldigt fort. Det här är en verksamhet som också måste ta tag i ungdomsverksamheten i större utsträckning. Det är därför det inte finns tid att sitta och göra en utredning som kanske tar två år innan vi sätter den i sjön. Det är viktigt att det här kommer i gång med en gång. Jag delar, som sagt, inte ministerns uppfattning om att tillsätta en utredning. Man behöver inte alltid utreda, utan man kan faktiskt lösa saker och ting på annat sätt.
Fru talman! Nu hör alla att det igen görs påståenden om vilken tidsutdräkt som det här kommer att ha. Sanningen är att Inger Jarl Beck inte känner till det, därför att utredningen är inte tillsatt ännu och direktiven är inte framme, inte heller en tidsplan. Det faller redan på det. Låt mig avsluta den här diskussionen med att säga att det finns ett verkligt behov av de frivilliga försvarsorganisationerna också i framtiden. Verksamheten måste dock återspegla de förändringar som sker inom Försvarsmakten och samhällets krisberedskap i stort. I takt med att vi sett sådana förändringar inom Försvarsmaktens verksamhet - förändringen från invasionsförsvar till insatsförsvar - är det naturligt att även den frivilliga försvarsverksamheten förändras i samma riktning. All verksamhet som bedrivs av eller bekostas av Försvarsmakten måste rimligen vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Då handlar det både om organisationernas egen förändring, som de själva styr över, och om att myndigheternas uppdrag till organisationerna kan och bör utvecklas. Även vid extraordinära händelser och stora olyckor i fredstid kan frivilligorganisationer lämna ett viktigt bidrag. Det kan handla om att till exempel komplettera och förstärka yrkesverksam personal i kommuner och landsting eller att medverka i situationer som kräver förstärkningspersonal i stort antal under längre tid. Erfarenheterna av frivilligt engagemang under de senaste åren har visat att det finns goda förutsättningar för ett omfattande frivilligt deltagande i samhällets säkerhetsarbete. Det här kan vara en uppgift för de frivilliga försvarsorganisationerna men också för andra organisationer. Vi menar att det är lämpligt och rimligt att en utredare ser över behovet av frivillig försvarsverksamhet i framtiden, och när det har klarlagts kan det bli aktuellt att titta närmare på hur behovet ska tillgodoses. Summa summarum: Väldigt viktig verksamhet, utrymme för modernisering och bättre anknytning till försvaret och den civila krishanteringens verksamhet.